Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Bo Lundgren för svaret. Tyvärr var det ungefär vad jag hade väntat mig. Det innehöll inget konkret som jag skulle kunna ta med mig och förmedla till de människor som känner oro för sin bostadssituation. Anledningen till att jag har ställt denna fråga är att jag så ofta numera möts av människor som är oroliga för att de inte skall kunna betala sin hyra. Dessutom är de oroade för att det inte finns något billigare alternativ att tillgå. Den förda bostadspolitiken, eller bristen på bostadspolitik, har gjort att hela bostadssektorn har avstannat. De som i dag har en bostad med låg kostnad i förhållande till det nyare beståndet varken vill eller törs byta till en bostad i det nyare beståndet, även om de skulle vilja av utrymmesskäl eller med hänsyn till läget. Detta gör att omflyttningen nästan har avstannat. Den ökande arbetslösheten, och därmed en svagare ekonomi för hushållen, gör inte situationen lättare. Det senaste beslutet i riksdagen om höjningen av bostadsbidragen fattades i våras. Då kunde vi socialdemokrater konstatera att ökningen inte alls följde kostnadsutvecklingen. Vårt förslag att man inte skulle höja den nedre hyreskostnadsgränsen skulle ge varje barnfamilj 150 kr mer i bostadsbidrag per månad. Jag känner mig inte alls övertygad om att regeringens strategi kommer att innebära några kostnadssänkningar på bostadsområdet. Med anledning av detta skulle jag vilja fråga statsrådet hur han ser på möjligheterna att öka bostadsbidragen. Kommer regeringen att föreslå höjningar som står i proportion till de ökade bostadskostnaderna?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
Då frågar sig människor, oavsett om de bor i tätort eller i glesbygd, om de har råd att bo och vad som kommer att hända. Man kommer omedelbart in på debatter och diskussioner om marknadshyrorna. För en tid sedan hörde jag statsrådet Bo Lundgren i Ekot. Men jag blev inte särskilt mycket klokare efter att ha hört vad han sade. Det är möjligt att jag har misstolkat svaret. Jag fick emellertid den alldeles speciella känslan av att marknaden själv får klara av de ökade hyreskraven. Det verkade som om Bo Lundgren menade att det inte var hans bord. Jag tror att det måste finnas ett samspel mellan å ena sidan hyresmarknadens parter och å andra sidan statsmakterna, och det måste ske en integrerad samverkan från regeringskansliets sida. Utskottet var i Gävle och tog del av en utredning som har gjorts om marknadshyror m.m. Bruksvärdesprincipen, besiktningsrätten, osv. är integrerade delar av hela marknadshyreproblematiken. Kommer statsrådet att vidta någon åtgärd med anledning av det som Byggforskningsinstitutet har gjort i fråga om detta? Det är ändå ganska anmärkningsvärda siffror som kommer fram i detta sammanhang. Det vore intressant att få höra om statsrådet Bo Lundgren avser att vidta någon åtgärd. Men oron, herr talman, kvarstår hemma i Värmland och i hela landet. Kommer regeringen att på ett eller annat sätt att medverka till att dämpa denna oro? Det är den stora frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den är också ställd utifrån de förväntade hyreshöjningarna nästa år. Det har på sina håll framförts krav på höjningar på över 20 %. Många människor lever i dag med små eller inga marginaler. De har gjort reallöneförluster sedan regeringsskiftet för ett år sedan. I den nyligen påbörjade avtalsrörelsen har de erbjudits ett s.k. nollbud, vilket för en normalinkomsttagare inom industrin innebär en ytterligare åtstramning på 5 500 kr. Människor klarar helt enkelt inte hyreshöjningar av den aviserade storleksordningen som skulle komma ovanpå de försämringar som ett nollavtal skulle innebära. I Lerums kommun, där jag bor, har vi landets högsta hyror i den kommunala stiftelsen. Där förväntas också kraftiga höjningar. I valrörelsen för ett år sedan lovade Bo Lundgren och hans partivänner sänkta hyror. I regeringsdeklarationen efter valet, och även i regeringsdeklarationen i år, utlovades att alla skulle ha tillgång till en bra bostad till ett rimligt pris. Sett mot bakgrund av det som har skett på hyresområdet sedan valet och vad som nu förväntas ske, framstår dessa löften som mycket cyniska och bidrar till att minska folks tilltro till politiker. Det drabbar alla oss politiker. Regeringens politik skulle ju leda till lägre räntor. Det har som bekant blivit precis tvärtom. Tack vare att Socialdemokraterna nu har gått in och hjälpt till har den negativa utvecklingen vänt. Förtroendet för att regeringen av egen kraft skall kunna klara framtidsfrågorna är fortfarande mycket lågt. När nu verkligheten ser annorlunda ut än vad Bo Lundgren och den övriga regeringen hade tänkt sig, undrar jag om regeringen är beredd att ompröva beslutet inom det bostadspolitiska området, vilket skulle kunna bidra till att hyreshöjningarna minskas. Den aviserade sänkningen av skatten på kapital har nu stoppats. Det betyder att ränteavdragen även i fortsättningen är värda 30 %. För att ånyo uppnå paritet i boendet bör, med anledning av detta, 1,4 miljarder återbetalas till de boende i hyresrätter och bostadsrätter. Dessa pengar togs ju in av rättviseskäl, och de bör betalas tillbaka av samma skäl.
Herr talman! De svenska kommunerna har en svår situation i dag. Indragningar i verksamheten är mycket vanliga, och många människor har förlorat sina jobb. De får ersättning från A-kassan, som till största delen betalas av staten. Trots detta har regeringen beslutat att dra in ytterligare 7,5 miljarder från den kommunala sektorn. Stora avgiftshöjningar har redan aviserats från de flesta kommuner i vårt land. Detta kommer att drabba boendekostnaderna, som på grund av andra indragningar från staten kommer att bli större än många hyresgäster klarar. De kommunala bolagen har inför årets hyresförhandlingar aviserat höjningar på 3--25 %. I Göteborg är kraven på hyreshöjningarna runt 15 %, en för många alldeles för hög siffra. Under olika partiaktiviteter förra veckan träffade jag många människor som är förtvivlade. En del har förlorat sina jobb, och andra lever på marginalen och klarar inte en hyreshöjning. Många har försökt skaffa mindre och billigare lägenheter, men sådana finns inte. Jag hade inga goda råd till dessa människor. Har Bo Lundgren det? Vad tänker regeringen göra för att höjningarna inte skall bli orimliga? Vad skall de människor göra som lever på marginalen? Är det rimligt att hyresgäster skall hänvisas till socialbidrag för att lönen inte räcker till hyra och mat, de grundläggande behoven? Vad skall kommunerna göra? De flesta kommuner har i dag redan rationaliserat sin verksamhet så hårt att det bara är taxe och skattehöjningar som återstår. Eftersom det inte är tillåtet att höja kommunalskatten återstår endast taxe och avgiftshöjningar. I Göteborg har den borgerliga majoriteten beslutat att säga upp ca 3 000 kommunalanställda 1993 och dessutom att höja taxan på kollektivtrafik, äldreomsorg och barnomsorg. Min fråga till Bo Lundgren blir: Är det rätt tid att just nu dra in pengar från kommunerna, att inte tillåta kommunalskattehöjningar och att samtidigt dra in en stor del av bostadssubventionerna?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
Ännu tuffare är villkoren för dem som bor i nya bostadsrätter, där det inte finns någon som helst möjlighet att fördela dessa smällar solidariskt. Jag är övertygad om att det i de hyresförhandlingar som nu pågår kommer säkert Hyresgästföreningen att lyckas pruta på kraven på hyreshöjningar i hyresrätter. Men även i det fallet har medaljen en baksida. Risken är att det får konsekvenser som är mycket negativa för samhällsekonomin. Vi kan hamna i en ond cirkel. Och vi är redan där. Man pressar hyreskraven, och man gör det på bekostnad av att man skär ytterligare på underhållet. Det får till följd att ännu fler byggjobbare kommer att slås ut, och ännu fler företag inom byggbraschen hotas. Dessutom bäddar man för krav på kraftiga hyreshöjningar i framtiden. Jag har i min fråga pekat på en möjlighet att bryta denna onda cirkel, nämligen att man inför nästa år skulle förändra politiken och ändra de beslut som har fattats när det gäller att dra in stödet till reparationer och ombyggnader. Jag hoppas att statsrådet här i dag åtminstone kan ge besked om att regeringen inte kommer att vidta de åtgärder vid årsskiftet som ytterligare skulle försämra villkoren för reparationer och ombyggnader. Jag fick inget särskilt utförligt svar på min fråga, och därför upprepar jag den. Är statsrådet beredd att vidta åtgärder som gör att man inte ytterligare drar ned på underhåll och reparationer som en följd av boendekostnadsförändringarna?

Herr talman! Jag skulle vilja upprepa en fråga till Bo Lundgren, eftersom jag inte fick något svar på den. Hur kommer regeringen att ställa sig till bostadsbidragen? Jag tror inte att statsrådet riktigt kan föreställa sig hur det känns för ett hushåll, för en familj, som alltid har klarat sig själv och haft som målsättning att klara sig själv, att se att kostnadsökningarna just nu gör att man inte kommer att kunna klara av sitt boende. Min fråga är: Vad kommer regeringen att göra när det gäller bostadsbidragen?
Herr talman! Bo Lundgren säger att 80-talet blev det förlorade årtiondet. Men jag undrar om inte 90 talet så att säga blir det fördubblat förlorade årtiondet. Det är ju många som upplever problem. Sedan till en viktig fråga. Departementet undersöker hur de här besparingarna skall ske. Då är det viktigt att statsrådet och hans medarbetare verkligen utarbetar en så rättvis fördelning som möjligt. Det är ju väsentligt att den överenskommelse som är träffad verkligen gäller. Låt rättvisebegreppet genomsyra de förslag som ni lägger fram inför kammaren! Då finns det all anledning också för oss att ställa upp på förslagen. Men ett oeftergivligt krav är att det blir rättvist för alla de boende som berörs av höjningarna. Det är oron i det avseendet som vi vill ge uttryck för i våra inlägg här i dag.
Herr talman! Jag tycker att Bo Lundgren går runt frågan. Vi har frågat om de hyreshöjningarna för nästa år. De indragningar om 3 miljarder som ingår i den stora överenskommelsen kommer ju först Vidare får man, när man läser svaret, ett intryck av att vi har varit överens om indragningarna av de 3,4 miljarderna. Så är ingalunda fallet. Hyreshöjningarna är faktiskt föranledda av riksdagsbeslut. Regeringen har alltså drivit igenom hyreshöjningarna med stöd av Ny demokrati -- första gången i december 1991 och sedan i juni i år. Det gäller således beslut som innebar i princip en avveckling av den sociala bostadspolitiken. Sedan har man övervältrat bördor på kommunerna, som Marianne Carlström har beskrivit här. Det har medfört exempelvis taxehöjningar. Härmed raseras möjligheten att skapa ett så bra boende till rimliga kostnader för alla som regeringen talar om. Det här bör få er i regeringen att reagera -- om ni nu menar något med det som ni sagt under valrörelsen och det ni har lovat i era regeringsdeklarationer. Ni har faktiskt, Bo Lundgren, lovat sänkta hyror!
Herr talman! Jag försökte förklara här förut att Göteborg har en katastrofal ekonomi på grund av många olika regeringsbeslut. Det är inte så, att det har förts en låtgåpolitik i Göteborg. Det har skett stora rationaliseringar under senare år. Men det finns faktiskt en gräns när det gäller de kommunala nedskärningarna. Ändå har den borgerliga majoriteten i Göteborg lagt fram förslag som innebär att 7 000--8 000 kommunalanställdas jobb kommer att försvinna under den här mandatperioden. Dessutom kommer olika kommunala taxor att höjas. Vi socialdemokrater i Göteborg har kommit med ett motförslag. Det handlar om att höja kommunalskatten med 1:20. Men vi har inte någon möjlighet att höja den just nu. För övrigt tycker vi att det vore en mera solidarisk lösning. Nödvändigheten av en sådan lösning föreligger så länge regeringen inte inser att Göteborg har väldigt stora problem. Jag har ännu inte fått något svar på min fråga: Vad tänker Bo Lundgren göra för att kommunerna inte skall bli tvingade att höja taxorna?
Herr talman! Krisnätterna har säkert varit hälsosamma. Det är statsrådet och jag överens om. De har lett till att vi har blivit överens om problemen. Däremot är vi ännu inte överens om slutsatserna. Statsrådet skriver i sitt svar att vi måste få ner inflationstakten. Visst, det är rätt. Problemet är bara att de hyreshöjnings och boendekostnadshöjningskrav som nu föreligger faktiskt utgör ett hot mot den låga inflationstakten. Statsrådet skriver vidare att vi måste bryta monopolen. Visst, men den utslagning som just nu sker inom byggsektorn riskerar att förstärka monopoltendenserna, dvs. att medverka till att ännu fler monopol skapas. Statsrådet skriver också att vi måste röja undan de hinder som finns för rörligheten. Visst, det är sant. Problemet är bara att slutsatsen då blir att risken med den politik som nu bedrivs -- dvs. att man lägger ökade kostnader på nybyggda hus -- är att det blir minskad rörlighet. Problemen är således riktigt beskrivna, men slutsatserna är galna.

Herr talman! Jag är ledsen att behöva konstatera att statsrådet Bo Lundgren inte har några lugnande svar att ge till alla dem som inte klarar av att betala sin hyra.
Herr talman! För den oinvigde kan svaret tyckas vara att vi är överens om de 3,4 miljarder kronorna. Det är dock viktigt att framhålla att vi inte ville lägga ut det hela så som ni gjorde. Det är de hyreskostnaderna som vi nu diskuterar. År 1994 blir en senare fråga som det kommer att bli debatt om här i kammaren. Branschen blöder. Det är klart att 80-talet är ett förlorat decennium. Men också 90-talet kommer att vara ett förlorat decennium för hela byggbranschen. Det gäller byggjobbare, konstruktörer, arkitekter osv. En hel generation av dessa går förlorad. Det är också det som föranleder oro bland människor i byggbranschen och bland de boende.
Herr talman! Bo Lundgren signalerade i slutet av sitt svar krafttag för ett förändringsarbete. Nu är krisen mycket omfattande, och folk tvingas i stor utsträckning att lämna sina hem. Många människor tvingas ju att sälja sina bostadsrätter och villor. Antalet vräkningar ökar. Det gäller människor som inte kan betala sina hyror. Är det inte dags att, som vi har diskuterat tidigare, tillsätta en parlamentarisk utredning som ser över detta och får i uppdrag att lägga fram ett förslag till bostadspolitik med en bred politisk förankring i stället för den högerpolitik som bedrivs i dag och som faktiskt innebär att folk tvingas gå från hus och hem?
Herr talman! Jag har faktiskt ännu inte fått något svar på min fråga om vad regeringen tänker göra för att kommunerna inte skall genomföra de olika stora taxehöjningar som är aviserade. Många hyresgäster och andra boende ute i landet väntar fortfarande på besked från statsrådet.
Herr talman! Stöd till investeringar och ombyggnader innebär ett klart nej till marknadshyror. Det handlar ju om åtgärder för att underlätta för dem som drabbas allra hårdast. Inte något av de förslag som vi har fört fram här i dag strider på något sätt, som jag ser saken, mot den krisuppgörelse som träffats. Tvärtom borde vi använda erfarenheterna från krisuppgörelsen också när det gäller den kris som vid årsskiftet drabbar många människor. När räntan rusade i höjden var regeringen klok nog att be Socialdemokraterna att hålla regeringen i handen. Resultatet blev bevisligen gott, som statsrådet själv har påpekat. Om statsrådet är lika insiktsfull när det gäller det faktum att människor hotas av en hyres och boendekostnadskris vid årsskiftet och om man kommer till oss socialdemokrater, lyssnar på oss och ber om hjälp från oss med att hitta konstruktiva lösningar, kan vi -- det är jag övertygad om -- mildra effekterna vid årsskiftet. Men det fordrar att man släpper detta med prestigen, att man har förmåga att anpassa åtgärderna till den faktiska utvecklingen.

Herr talman! Helt kort. Statsrådet försöker här ge ett intryck av att vi i krisuppgörelserna har blivit överens om allting. På en punkt kan vi emellertid ge ett alldeles klart besked här i dag. Väldigt många boende kommer faktiskt inte att drabbas av någon som helst boendekostnadshöjning vid årsskiftet. Men samtidigt drabbas andra av boendekostnadsökningar om 1 500 kr i månaden. När bördorna fördelas så orättvist kommer vi socialdemokrater att reagera och protestera. Vi kommer också att lägga fram förslag som innebär att åtgärderna får en rättvisare profil. Så kommer vi alltid att göra. Trots krisuppgörelser t.ex. kommer vi alltid att driva kraven på rättvisa. Framför allt i svåra tider, då det fordras uppoffringar, är det det särskilt viktigt att sätta den rättvisa fördelningen främst.

Herr talman! Det förhållandet att Riksskatteverket i sin skrivelse till de lokala skattemyndigheterna tar ställning till det mesta när det gäller barnomsorgsverksamhet och att det skulle vara fråga om näringsverksamhet -- utom möjligen när det gäller att ta hand om sina egna barn eller grannens -- kan få en del oönskade konsekvenser. Människor bildar ju kooperativ för att ordna sin barnomsorg på ett personligt sätt i samverkan med andra. Risken är naturligtvis att konsekvensen av den syn som Riksskatteverket redovisar blir att en del människor tvingas arbeta inom ramen för vad som gäller för juridiska personer, även om man inte önskar det. Syftet med politiken för närvarande skall ju vara att få till stånd en mångfald inom barnomsorgen. I vissa fall kan ett aktiebolag naturligtvis vara en bra lösning. Men jag tror att det i de flesta fall handlar om enklare lösningar, exempelvis i föräldrakooperativ form. Statsrådets svar är kort. Men det innehåller, tycker jag, en hel del som är intressant. Det vill jag gärna tacka för. Såvitt jag förstår skiljer sig statsrådets syn på detta något från Riksskatteverkets. Riksskatteverket säger nämligen i sin skrivelse: ''Daghemsverksamhet inom ramen för en ideell förening bör alltså behandlas enligt reglerna för näringsverksamhet bedriven av en ideell förening:'' Vidare sägs det på ett annat ställe i skrivelsen: ''Så kan t.ex. när verksamheten bedrivs inom ramen för en ideell förening avsättning enligt Surv-reglerna inte ske.'' Det måste väl ändå innebära, statsrådet, att det föreligger en differens i fråga om hur man uppfattar den här frågan.

Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning helt och hållet. Här handlar det om att ett kooperativ kanske får ett överskott på 10 000, 20 000 eller 30 000 kronor på ett år och vill föra över denna summa till år två, för att då göra en investering. Då vore det olyckligt om pengarna skulle försvinna till beskattning. Jag vill ändå tolka statsrådets svar på det här sättet: De föräldrakooperativ som nu arbetar under de förutsättningar vi talar om kommer faktiskt inte att bli skattskyldiga, eller hur skall jag se på detta?

Herr talman! Avslutningsvis kan det vara intressant att få veta när denna utredning beräknas vara klar. Det är uppenbart att det är angeläget att få till stånd en lösning på de här gränsdragningsproblemen.

Herr talman! Lars Sundin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att minska I det nya mål och resultatorienterade styrsystemet för skolan har uppföljningen en utomordentligt viktig roll att spela. Genom uppföljningen ges statsmakterna den återkommande beskrivning av skolan som behövs för att initiera nödvändiga korrigeringar. Skolverket har ansvaret för att uppföljningen får en hög kvalitet och att den beskriver verksamheten i relevanta avseenden. I det uppföljningssystem som verket har utformat utgör insamlingen av statistiska uppgifter från kommunerna endast en del. De årliga tillståndsbeskrivningar, som utförs av Skolverkets fältorganisation, och det nationella provsystemet är andra beståndsdelar i uppföljningssystemet. Jag vill erinra om att uppföljningssystemet har införts i full omfattning först fr.o.m. innevarande budgetår. Jag finner det naturligt att systemet under ett uppbyggnadsskede kommer att behöva korrigeras när det t.ex. gäller vilka uppgifter som bör inhämtas från kommunerna. I hög grad är detta en process som utformas i dialog mellan kommunerna och Skolverket. Jag anser inte heller att det är meningsfullt att nu gå in och värdera delar av systemet. Det är nämligen, enligt min uppfattning, värdefullt att Skolverket ges ett odelat ansvar för att, utan pekpinnar från regering och riksdag, utforma ett helt uppföljningssystem. En första samlad bedömning av systemets resultat kan ske i samband med beredningen av den fördjupade anslagsframställning som Skolverket skall lägga fram nästa år. Först då kan de enskilda uppgifternas betydelse för helheten värderas.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

Man kräver in uppgifter om
Herr talman! Det kan låta bestickande när man gör en sådan där uppräkning. Det verkar litet märkligt att alla de här synpunkterna skall lämnas in. Men jag vidhåller att inte nu ha några synpunkter på detaljer i de uppgifter som hämtas in. Det här är första gången man samlar in uppgifterna. Jag tror att det sker en prövning successivt. Däremot är det faktiskt intressant att ta reda på vilka resurser som finns ute i kommunerna, hur många lärare som finns osv. Kommunerna har fått stor frihet. För att kunna analysera orsakerna till skillnader i resultat, kan det vara värdefullt att veta vilka resurser man har haft att arbeta med. Det kan vara nog så viktigt. En viktig synpunkt när kommunerna har kommit med kritik mot insamlingen har emellertid varit att vi har minskat kravet på uppgifter från kommunerna. Tidigare var det en rad olika myndigheter som krävde in olika typer av information. Det sägs att antalet blanketter i det äldre systemet uppgick till ett hundratal. Nu får man allting samlat. Det kan ge ett intryck av att vara väldigt mycket, det är ändock mindre.
Herr talman! Jag tycker att det är ringa tröst att det var ännu värre byråkrati tidigare, med ännu större administrativa bördor på kommunerna. Jag tror att vi är överens om att vi vill underlätta för kommunerna, minska byråkratin, minska de administrativa bördorna. Jag vill ta fasta på den öppning som ändå finns i statsrådets svar. Där står att systemet kan behöva korrigeras. Jag är för min del övertygad om att det blir nödvändigt att korrigera systemet. Det står också att en sådan korrigering skall ske i en dialog med Skolverket och kommunerna. Låt oss gemensamt se till att det verkligen blir en dialog. Det nuvarande systemet uppfattas på många håll ute i kommunerna mer som ett diktat än som en dialog.

Herr talman! Inger Lundberg har frågat om skolministern är beredd att vidta åtgärder för att säkra stödet till hörselskadade elever. Som skolminister vill jag naturligtvis att alla elever efter bästa förmåga, alldeles oavsett om de är handikappade eller ej, skall kunna tillgodogöra sig den utbildning som erbjuds. Enligt regeringsdeklarationen avser regeringen att förelägga riksdagen förslag om en utvidgad rättighetslagstiftning för handikappade. Syftet med detta är att öka tryggheten och valfriheten för berörda individer. En sådan rättighetslagstiftning inkluderar självfallet också de gravt hörselskadade eleverna. Statens institut för handikappfrågor i skolan har i sin anslagsframställning uppmärksammat de hörselskadade elevernas situation. Regeringen är för närvarande djupt engagerad i budgetarbetet och jag kan på förhand tyvärr inte säga någonting om vilka prioriteringar som kommer att göras.
Herr talman! Jag vill tacka skolministern för svaret. Jag tycker att det är viktigt att skolministern har sett och konstaterat den oro som finns bland föräldrar till hörselskadade barn. De kraftiga indragningar som regeringen gör från landstingen innebär att landstingen ser över sin verksamhet utomordentligt hårt. Risken är uppenbar att verksamhet som inte är direkt sjukvård, kollektivtrafik eller någon annan av landstingets primära verksamheter kommer i kläm. Grupper som har stora behov kommer i kläm i de här sammanhangen. Från staten utgår bara en miljon kronor i bidrag till landstingen för hörselkonsulentverksamheten. Behovet av verksamheten är utomordentligt stort. Det tror jag att vi kan vara ense om. Det blir inte mindre av att kommunerna gör så stora indragningar i dag att risken är stor att just de handikappade barnen kommer i kläm. Självfallet kan jag inte be statsrådet att svara på hur budgeten kommer att se ut. Men det jag vill fråga är om skolministern är beredd att på något sätt säkra konsultstöd till hörselskadade barn.
Herr talman! Sedan 1984 har staten gett ett stöd, som dock inte har räknats upp, till landstingen för den pedagogiska hörselvården. Det är väl en markering av att vi har sett det som värdefullt och viktigt att den typen av stöd och konsulentverksamhet finns utbyggd över nästan hela landet. Jag är väl medveten om de indragningar och signaler som successivt kommer. Det har också belysts av SIH. Jag har inte tagit ställning än till exakt vilken lösning man skall välja. Men det är alldeles självklart att hörselskadade elever måste upptäckas och få det stöd som krävs för att deras skolgång skall kunna fungera. Det tycker jag är en av de viktigaste uppgifter vi har, att se till att elever med olika handikapp ges likvärdiga möjligheter som andra elever att ta del av den undervisning som alla skall få i det här landet.
Herr talman! Jag kan självfallet inte kräva att skolministern nu skall ta ställnig till formen för stödet. Men jag tycker att det är angeläget att det redan nu har sagts i kammaren att skolministern är beredd att säkra stöd för de här barnen.

Herr talman! My Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ändra reglerna så att en pensionerad läkare får samma ersättning som en icke pensionerad läkare. My Persson uppger att en allmänläkare som är ansluten till försäkringskassan i samband med sin sextiofemte födelsedag får en reduktion av ersättningen per patientbesök med 13 %. My Persson uppger vidare att kostnaderna för läkarens verksamhet dock är desamma som tidigare liksom hans yrkeskunnande och kompetens. Därför bör ersättningen för hans verksamhet inte decimeras efter 65 års ålder. Detta skulle, hävdar My Persson, vara liktydigt med att han inte skulle vara betrodd. I dag består läkarvårdstaxan av en normaltaxa och en särskild taxa. Den särskilda taxan är lägre än normaltaxan och gäller fr.o.m. det år då läkaren fyller 66 år. Läkarvårdstaxan är indelad i sju olika arvodesgrupper. Skillnaden mellan normaltaxan och den särskilda taxan i arvodesgrupperna 1 och 2 är 6 % resp. 10 %. Motsvarande skillnad i arvodesgrupperna 3--7 är ca 13 %. Detta motiverades med att äldre privatläkare vid denna tidpunkt hade lägre kostnader, bl.a. beroende på att de inte längre betalade någon socialavgift. Förhållandet har dock förändrats, och det finns goda skäl att pröva frågan på nytt. fr.o.m. För närvarande pågår en översyn av läkarvårdstaxan i den s.k. Specialisttaxeutredningen i vilken ingår en prövning av skälen för och emot ett bibehållande av den särskilda taxan. Utredningen kommer den 17 november i år, dvs. om några veckor, att överlämna sitt förslag om förändringar av läkarvårdstaxan till mig. Enligt min mening bör ett ställningstagande till den av My Persson väckta frågan anstå till dess utredningens förslag lagts fram och beretts i sedvanlig ordning.
Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet för svaret. Av detta framgår att utredningen rörande läkarvårdstaxan tydligen också har uppmärksammat den orättvisa som i dag råder vad gäller ersättning till den privatpraktiserande läkare som fortsatt är yrkesverksam efter sextiofemårsdagen. Min fråga var föranledd dels av den ekonomiska orättvisa som i dag föreligger, dels av det synsätt som vårt samhälle har på den äldre människan. Av en för mig outgrundlig anledning anses i många fall, att i och med att en människa uppnår den av samhället stipulerade pensionsåldern försvinner hennes duglighet över en natt. Nämnda samhälle har ibland en tendens att inte fortsatt vilja utnyttja hennes kunnande och erfarenhet. Vad gäller läkarkåren, som vi nu diskuterar, anser jag att vi inte minst utifrån bristande läkartillgång i ett eventuellt husläkarsystem måste ta till vara de äldre läkarnas kompetens och arbetsvilja, bl.a. genom att inte ekonomiskt diskriminera dem. Specialisttaxeutredningen att lämna sitt förslag till statsrådet. Jag hoppas att man kommer att föreslå att reglerna för den ekonomiska ersättningen till pensionerade läkare ändras så att det jag bedömer som rättvisa uppstår. Statsrådet menar att ett ställningstagande till frågan bör anstå till dess utredningen har lagt fram sitt förslag och det beretts i sedvanlig ordning. Jag har full respekt för detta. Ändå dristar jag mig till att fråga om statsrådet är villig att uppmuntra en lösning som syftar till att den särskilda taxan försvinner och om så är fallet när han bedömer att de nya reglerna kan träda i kraft.
Herr talman! Huruvida den konstruktion som nu finns är ett utflöde av en negativ syn på äldre arbetskraft eller inte skall jag låta vara osagt. Jag vill än en gång påminna om att den infördes i ett läge där det fanns klara skillnader i kostnader mellan de olika grupperna. Jag har inhämtat från bägge parter att det då uppfattades som ett system att skapa mer rättvisa. I det nya skattesystemet, som ju har väldigt många fördelar, ställer sig saken i en annan dager. Jag har väl möjligen antytt ett svar på den fråga som My Persson nu ställde med det jag sade i mitt första inlägg, nämligen att jag tycker att det finns goda skäl att se över denna fråga. Längre än så hade jag inte tänkt gå i den delen i dag. Möjligen kan jag vad gäller den mer generella frågan om äldre arbetskraft tillåta mig att påminna om att den pensionsarbetsgrupp som finns, med företrädare för samtliga riksdagspartier, och vars arbete jag leder, rätt nyligen nu i augusti har lagt fram ett förslag om en mycket mer flexibel pensionsålder än för närvarande och att man skulle ha rätt att kvarstanna i arbetslivet upp till 70 års ålder. My Persson och jag är helt överens om att det finns all anledning att öka möjligheterna för äldre människor att fortsätta ett yrkesarbete.
Herr talman! Det gläder mig att vi har en samsyn statsrådet och jag vad gäller de äldres kompetens och att vi av samhällsekonomiska och även andra skäl måste ta den till vara. Jag vill också tacka för det sista svaret. Det gör att jag till att börja med vågar att med en viss trosvisshet och förtröstan se fram mot den 17 november och tro att vi sedan får en viss ytterligare rättvisa i detta ärende. Jag tackar så mycket för detta.

Herr talman! Kristina Svensson har frågat mig om vilka initiativ jag avser ta för att förbättra vårdläget för anorektiker. Den senaste tiden har vi genom bl.a. massmedia fått inblick i vad det vill säga att vara anorektiker och bulimiker . Vi har fått exempel på unga kvinnor som i vissa fall svälter sig till döds. Socialdepartementet ser allvarligt på den information som har kommit fram och kallade därför till en hearing om anorexi och bulimi i mitten av oktober i år. Hearingen genomfördes den 26 oktober. Syftet med sammankomsten var att skaffa information om sjukdomarnas omfattning och karaktär. Vi ville dessutom veta vilka insatser som myndigheter och organisationer genomför eller planerar att genomföra. Vid hearingen framkom bl.a. att det är svårt att ur befintliga informationssystem erhålla tillförlitliga uppgifter om hur många personer i landet som är drabbade av anorexi. Därför vill jag inte närmare kommentera de sifferuppgifter som Kristina Svensson redovisar i sin fråga. Jag vill dock framhålla att det finns ett stort s.k. mörkertal, vilket innebär att det finns många människor med anorexi som inte är kända av hälso och sjukvården. En del av dessa människor har av olika skäl inte sökt hjälp för sin sjukdom. Andra kan ha varit i kontakt med sjukvården men fått felaktig diagnos och därmed inte erhållit adekvat hjälp. Vid hearingen konstaterades bl.a. att sjukvården i vissa fall inte har tillräckliga kunskaper om dessa sjukdomar. Likaså konstaterades att antalet vårdplatser är ytterst begränsat. Dessutom diskuterades hur reklam och idrott i vissa fall bidrar till att människor får anorexi. Jag vill slutligen nämna några aktiviteter som planeras för att förbättra situationen för anorketiker och bulimiker. Medicinska forskningsrådet kommer tillsammans med SPRI att anordna en s.k. konsensuskonferens om anorexi och bulimi våren 1993. Vid denna konferens kommer bl.a. effekterna av olika behandlingsmetoder att diskuteras. Folkhälsoinstitutet kommer att verka för att öka kunskaperna om anorexi och bulimi. Konsumentverket planerar ett seminarium för folk i reklambranschen. Ett viktigt syfte är att diskutera hur reklam i vissa sammanhang kan bidra till uppkomsten av anorexi. Jag vill också tillägga att vissa sjukvårdshuvudmän bedriver utvecklingsarbete som syftar till att förbättra vården och stödet till anorketiker och bulimiker. Socialdepartementet ämnar föreslå regeringen att ge Socialstyrelsen i samråd med Folkhälsoinstitutet i uppdrag att utreda vårdläget och de brister som finns när det gäller vård av anorektiker och bulimiker. I uppdraget bör dessutom ingå att utreda hur information om anorexi och bulimi kan förmedlas effektivare till dem som möter dessa människor ute i verksamheten. Vidare bör övervägas hur kunskaper om sjukdomarna kan förmedlas i utbildningen av sjukvårdspersonal.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder så att länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län kan häva sitt stopp för beslut om beredskapsarbeten och andra insatser för arbetslösa. Det har gått fyra månader på det nya budgetåret. Den första tiden under hösten fattas många beslut om åtgärder som löper under hela eller stora delar av budgetåret. Det förklarar delvis den höga medelsförbrukningen hos länen. Regeringen har nyligen förelagt riksdagen den proposition som blev resultatet av fempartiuppgörelserna. Där föreslås närmare 10 miljarder kronor till sysselsättningsfrämjande åtgärder. Huvuddelen av insatserna är inriktade på att förhindra att människor blir långtidsarbetslösa och utförsäkrade. Olika åtgärder skall ge alla arbetslösa ungdomar möjlighet till arbete, utbildning eller praktik. I propositionen föreslås även en ny åtgärd som ger arbetslösa möjligheten att delta i olika aktiviteter med ersättning från arbetslöshetskassan, men i form av utbildningsbidrag. Syftet är att stärka den arbetslöses anknytning till arbetslivet. Sammantaget räknar jag med att ordinarie budget och extra åtgärder hittills föreslagna i år, kommer att ge totalt uppemot 340 000 personer per månad utbildning, arbete eller praktik under våren 1993. Medlen skall fördelas efter gängse principer och kommer följaktligen även att komma Göteborgs och Bohus län till del. Jag har erfarit att efter den preliminära fördelningen av de medel som föreslås i den nyligen framlagda propositionen om ekonomin, har länet hävt sitt stopp. Fördelningen, som AMS gjort, kommer att ge Göteborgs och
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det har av olika omständigheter tagit en viss tid innan det har lämnats här i riksdagen. Det är omständigheter som vi inte råder över. Men det har ändå gett den möjlighet som arbetsmarknadsministern har tagit att ge ett bra svar, och det tackar jag för. Det är ett utmärkt svar. Vi hade gjort beräkningar att Länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län skulle behöva ungefär 800 miljoner kronor för att klara nuvarande nivå, och det är vad Länsarbetsnämnden kommer att få. Men det gäller alltså för nuvarande nivå. Samtidigt ser vi att arbetslösheten ökar. Därför kommer det självfallet att krävas mer än dessa åtgärder. Jag tycker att Länsarbetsnämndens beslut var bra. Det var en larmsignal. De människor som man hade i åtgärder, dvs. ungefär 20 000 eller 4,3 %, skulle förbrukat de pengar Länsarbetsnämnden hade till sitt förfogande. Det var därför man inte vågade ta in fler i systemet. Länsarbetsnämndens beslut var på sätt och vis en väckarklocka. Vi har en arbetslöshet som i dag ligger på ungefär 10 % om vi räknar in både de personer som är i åtgärder och de som är öppet arbetslösa. Därför krävs det mer åtgärder. Vad bjuder arbetsmarknadsministern på?
Herr talman! En åtgärd har Länsarbetsnämnden inte kunnat räkna med, och det är den nya åtgärden arbetslivskontakt. Där har vi i samband med uppgörelsen räknat med 20 000 per månad ut över landet. Men som jag ser det kan den åtgärden rätt handlagd bli väsentligt större. Jag vet att många i dag hyser oro för att bli utförsäkrade. De kommer att vara intresserade av denna åtgärd. Andra har varit arbetslösa under sommaren, och nu är vi inne på hösten. Som vi säger hemmavid: Vilja klättrar uppåt väggarna. Jag tror också att en hel del av dem kommer visa klart intresse för denna nya åtgärd. Det är upp till den lokala arbetsförmedlingen, kommunerna, parterna på arbetsmarknaden, olika näringslivsorganisationer osv. att aktivt gripa sig an detta. Det är ytterligare ett sätt att minska den öppna arbetslösheten. I övrigt får vi se vad som kommer i gång när det gäller byggen. Det finns ytterligare en statlig byggmiljard som är under fördelning. Det finns en miljard som ligger hos AMS som kommer att upphandlas för att tidigarelägga verksamheter inom affärsverken. Allt detta leder åt rätt håll. amtidigt måste jag säga att läget på arbetsmarknaden är så oroande att jag för min del önskar att parterna orkar ge en signal för 1993/94 som ger en framtidstro som gör att ordinarie verksamhet kommer tillbaka på ett bättre sätt.
Herr talman! Det var just risken för att bli utförsäkrad, som bortåt 3 000 människor i Bohuslän löpte om det inte kom ett tillskott av pengar, som gjorde att jag ansåg att det var nödvändigt att ställa frågan och väcka arbetsmarknadsministerns uppmärksamhet på detta. Vi har ju ett ansvar för att ta hand om de här människorna, se till att de inte blir utförsäkrade och därmed utlämnade till den enda möjlighet som återstår, nämligen socialtjänsten. Det skall vi inte acceptera i den arbetsmarknadspolitik som vi för. Därför är detta nödvändigt. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern arbetar vidare med de här problemen.

Herr talman! Hans Stenberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i Västernorrland. Han pekar särskilt på att det finns vägarbeten som snabbt skulle kunna komma i gång. Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna är förvisso mycket hög och prognoserna är dystra. Till de värst drabbade länen hör Västernorrland. Utöver de ordinarie arbetsmarknadspolitiska medlen har en rad beslut fattats om omfattande investeringar i infrastruktur, särskilt i vägnätet. Som exempel kan jag nämna att riksdagen i våras fattade beslut om att inrätta ett anslag på 2,2 miljarder kronor, i första hand riktade till mindre objekt på länsvägar. Hela detta anslag beräknas bli förbrukat under innevarande budgetår. Jag har inhämtat att 107 miljoner kronor ur anslaget har avsatts för drift och underhållsåtgärder i Socialdemokraterna föreslås att ytterligare satsningar på vägarbeten kommer till stånd. Som framgår av den nyligen presenterade stabiliseringspropositionen är avsikten att anslå Medlen är uttryckligen riktade till skogslänen, vilket torde medföra att åtskilliga arbetstillfällen skapas i Västernorrlands län.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka arbetsmarknadsministern för svaret, även om det inte innehöll så mycket konkret som jag hade hoppats. Västernorrland är förvisso ett län som är oerhört hårt drabbat på byggsidan, och det mest bekymmersamma är att prognoserna för framtiden ser mycket dystra ut. Vi har i dag en byggarbetslöshet på ca 25 %, och vi räknar med att den redan om några månader, i februari, kommer att vara 35 %. I februari 1994 räknar vi med en byggarbetslöshet på 40 %. Det är klart att 107 miljoner till länsvägar inte räcker särskilt långt i det perspektivet. Det finns alltså ett stort behov av satsningar för att sätta människor i arbete och för att undvika att långtidsarbetslösheten skenar i väg och blir fruktansvärt hög. Jag träffar många byggnadsarbetare när jag är ute på arbetsplatsmöten och liknande. Jag har också träffat en hel del långtidsarbetslösa byggnadsarbetare, och det gör mig mycket beklämd. För någon vecka sedan träffade jag en 27 årig familjeförsörjare som gått arbetslös så länge att han håller på att stämpla ut. Han hade inte ens en förhoppning om att få ett jobb, utan hans förhoppning var att komma in på en AMU-kurs så att han fick nya A-kassevillkor. Det är ett skrämmande framtidsperspektiv för en ung barnfamilj att basera sin tillvaro på det. Jag anser att de åtgärder som arbetsmarknadsministern talar om är långt ifrån tillräckliga.

Herr talman! Lars Moquist har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att lindra effekterna av den uppseglande arbetsmarknadskrisen i Kalmar. Frågan är ställd mot bakgrund av att några av de största industrierna, bl.a. Volvo, kan riskera att läggas ned. Jag är medveten om dessa industriers betydelse för sysselsättningen i Kalmarregionen och att eventuella nedläggningar skulle ha stora negativa konsekvenser. Jag följer därför utvecklingen noga. Beträffande Volvo har ledningen för företaget beslutat att utreda förutsättningarna för driften vid anläggningarna i Kalmar och Uddevalla samt övriga anläggningar. Utredningen väntas bli klar under denna månad. Först när resultatet av utredningen föreligger kan en bedömning göras av läget och av vilka åtgärder som bör vidtas. Jag kommer under den närmaste tiden att sammanträffa med företrädare för Volvo för att diskutera sakfrågan. Beträffande tågvagnstillverkningen har jag satt mig in i situationen för ABB i Kalmar och för övrig tågvagnstillverkning i landet genom kontakter med ledningen för ABB, fackliga representanter från berörda orter och ledningen för SJ, som är beställare. Jag följer alltså frågan noga. Jag vill understryka att besluten tas i resp. företag. Svårigheterna i svenskt näringsliv är nu sådana att man i företagen, i avvaktan på en internationell konjunkturuppgång, måste göra allt för att effektivisera verksamheten och för att hålla kostnaderna nere.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga.

Ett mera långsiktigt perspektiv på järnvägsproduktionen skulle vara att beställa ett tiotal sådana motorvagnståg för leverans 1997. Det är alltså synpunkter som har framförts från Kalmar läns trafik AB. Har statsrådet några synpunkter på just detta som rör AB Kalmar Trains?
Herr talman! Det var en bra upplysning som gavs här. Jag har för min del talat med SJ om deras möjligheter. Den AMS-miljard som jag nämnde i ett tidigare svar, som skall användas just för att tidigarelägga affärsverkens beställningar, kan bli aktuell. Vi får se hur de förhandlar och vilka kontakter som tas. Man kommer att vända sig till samtliga affärsverk och begära att få listor på vad de vill göra, och jag förutsätter att SJ kommer att tala om sitt intresse av att tidigarelägga. Sedan är det en förhandling som återstår, och vi får se vad den leder till. Jag är alltså tacksam för upplysningen från Kalmar -- det var något som jag inte kände till.
Herr talman! Jag vill ta upp ytterligare ett exempel, och det är vad som skulle kunna göras i samråd med de baltiska staterna. Jag har haft kontakt med chefen för Sveriges största småhustillverkare. Det är ju så att småhustillverkarna under lång tid haft en omfattande verksamhet just i Småland. Jag kan nämna att Danmark i sitt bistånd har ett omfattande husbyggnadsprogram för att möjliggöra återflyttning av ryska officerare till Vi skulle kunna hjälpa till med småhusbyggandet i 50 kvadratmeter till en kostnad av 87 500 kr styck skulle detta ge sysselsättning för 50 personer per år, påstår småhusföretaget. Löner inkl. sociala kostnader skulle uppgå till ca 7 miljoner. Om man beaktar de sociala kostnader som går tillbaka till staten samt skatten på lönen blir nettolönekostnaden omkring 2,8 miljoner. Om A kassan i stället skulle betala ut 8 000 kr i månaden till var och en som blir arbetslös skulle detta ge 4,8 miljoner. Staten skulle alltså göra en vinst på 2 miljoner. Eftersom man räknar med att varje anställd inom träindustrin drar med sig sysselsättning för ytterligare tre personer, skulle 100--150 personer få sysselsättning.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat mig hur det kan komma sig att endast ca 3 % av länsstyrelsernas projektpengar gått till kvinnoprojekt, trots att länsstyrelserna sagt att kvinnor är prioriterade. Låt mig börja med att säga att jag och regeringen anser att mer måste göras för kvinnorna inom regionalpolitiken och då inte minst satsningar i glesbygden. Regeringen gav t.ex. i somras Glesbygdsmyndigheten 3 miljoner kronor för två kvinnoprojekt, som bl.a. syftar till att förbättra arbetsmarknaden för landsbygdens kvinnor och öka jämställdheten. Men det är till länsstyrelserna som regeringen lämnat de stora regionalpolitiska resurserna, så det är där som det konkreta arbetet måste bedrivas för att förbättra kvinnornas situation. Den procentsiffra som Margareta Viklund nämner i sin fråga ger då anledning till att bekymrat fråga sig om det verkligen är så här illa. Utan att ge mig in i någon djupare statistisk analys, tycker jag att det finns anledning att först något nyansera den angivna uppgiften. Det är ju inte så att 97 % av projekten är mansprojekt. I det klassificeringssystem som länsstyrelserna använder finns givetvis på alla områden, såsom utbildning, kultur, turism osv., många projekt som är lika viktiga för kvinnor som för män. Men låt oss inte fastna vid siffror utan vara överens om att mer behöver göras för kvinnorna. I en enkät till länsstyrelserna som NUTEK gjorde efter den rapport som Margareta Viklund nämner, framkom att hälften av länsstyrelserna tror på ett ökat antal kvinnoprojekt framöver och att flertalet län tror på en ökad eller oförändrad medelstilldelning på detta område. Det finns alltså tecken på bättring ute i länen. Jag vill i detta sammanhang särskilt nämna att regeringen i regleringsbrevet för länsanslaget för innevarande budgetår markerat den betydelse dessa frågor har. Länsstyrelserna uppmärksammades då på behovet av åtgärder för kvinnorna vid fördelning av medel på olika ändamål. Det var första gången det gjordes. Jag förutsätter att länsstyrelserna tagit till sig detta påpekande och i fortsättningen prioriterar insatser för kvinnorna. Detta är särskilt viktigt i glesbygden, där kvinnorna blivit alltmer aktiva och ofta gått i spetsen för att utveckla sin bygd. Om inte dessa initiativ stöds är det stor risk för att de unga kvinnorna fortsätter att lämna glesbygdskommunerna. Jag kommer därför noga att följa hur länsstyrelserna svarar upp mot de förväntningar som finns.
Herr talman! Först får jag tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag tycker bäst om avslutningen, men egentligen handlar hela svaret om positivism och en vilja att göra mer insatser just när det gäller kvinnorna på landsbygden. Vi har en smärtsamt hög arbetslöshet i vårt land, som direkt och indirekt drabbar både kvinnor och män. Det görs stora satsningar för att minska arbetslöshetstalen, och det är positivt och bra. All kreativitet måste tas till vara för att vi skall få bukt med arbetslösheten. Staten satsar massvis med pengar på att tidigarelägga projekt av olika slag för att sätta människor i arbete. Infrastrukturen, som det talas om, har fått många miljarder, och det har i första hand gällt vägbyggen och andra byggnadsarbeten. Näringslivet har också öppnat sina portar för tusentals unga, och även det är bra. Kurser och andra utbildningar av olika slag har ökat platsantalet så att fler kan få utbildning. Det är också bra. Den nedgångsperiod som vi nu är inne i har bl.a. inneburit stora neddragningar inom den offentliga sektorn, där framför allt kvinnorna har sina arbetsplatser. Men det talas mycket litet om kvinnors arbetslöshet. Ändå finns den där och är ett mycket stort problem, både för ensamstående och för familjeförsörjare. Det är lönsamt att också satsa på kvinnoprojekt. Kvinnor som är vana att hushålla med små resurser kan förvalta medlen till framgångsrika och lönsamma projekt, som initialt kanske inte kostar så mycket. Vad tänker arbetsmarknadsministern konkret göra som en uppföljning av NUTEK:s rapport om länsstyrelsernas projektverksamhet? Jag skulle kunna ge ytterligare några råd på vägen, men jag får återkomma.

Herr talman! Det som arbetsmarknadsministern säger låter väldigt positivt. Det måste ha skett en väldig förändring bara under den senaste tiden i så fall, eftersom alla dessa goda siffror nu har kommit fram. Det är positivt. Såvitt jag förstår, är det emellertid väldigt viktigt att regeringen ställer upp konkreta mål för fördelningen av medlen till kvinnoprojekt och anvisar särskilda pengar för dessa projekt samt att länsstyrelserna satsar ännu mer av projektmedlen till utvecklingsprojekt som leds av kvinnor. Med ledning av det som arbetsmarknadsministern sade här, verkar det som om man redan nu är inne på den tankegången. Det är mycket bra. Jag anser att det verkligen är dags att satsa på kvinnorna på landsbygden, så att landsbygdens infrastruktur när det gäller bl.a. den sociala sidan också fungerar. Då lever också landsbygden. Det finns väldigt mycket att göra där, och -- precis som arbetsmarknadsministern sade -- det finns många kreativa idéer att ta till vara där.

Herr talman! Karin Pilsäter har frågat mig om regeringen är beredd att skjuta till medel så att en rimlig nivå på arbetsmarknadsutbildningen också kan ges i Stockholms län under våren 1993. Det är AMS ansvar att fördela de arbetsmarknadspolitiska medlen, som beslutats av riksdagen, mellan länen utifrån situationen på arbetsmarknaden i varje län. Riksdagen har ställt sig bakom denna ordning. Regeringen har nyligen förelagt riksdagen den proposition som blev resultatet av fempartiuppgörelserna. Där föreslås närmare 10 miljarder kronor av dessa medel kommer Stockholms län att erhålla drygt 950 miljoner kronor. Jag vill också nämna att regeringen nyligen har uppdragit åt AMS och AMU-styrelsen att vidta åtgärder för att minska kostnaderna för anordnande av arbetsmarknadsutbildning. Dessa åtgärder skall under innevarande budgetår resultera i en väsentlig utökning av antalet platser i utbildningen.

Herr talman! I första hand för jag diskussioner med Arbetsmarknadsverkets ledning, men när det gäller detta stora, närliggande distrikt händer det naturligtvis också att jag träffar Länsarbetsnämndsdirektören direkt. Jag har en sådan träff inbokad med Lars Sjöström i Stockholm för att diskutera läget över huvud taget. När det gäller AMU-utbildningen, ser vi på AMS på samma sätt som AMS ser på Länsarbetsnämnderna. De skall på bästa sätt fördela medlen till män och kvinnor, till unga och gamla, och till utbildning och beredskapsarbete. Ansvaret ligger i stor utsträckning på lokal Jag skall ta reda på vad som nu kommer att hända efter tillskottet på drygt 950 miljoner. Jag skall inte lägga mig i det, men jag vill hålla mig informerad.
Herr talman! I svaret nämns att man skall försöka effektivisera utbildningen på olika sätt. Hur många nya platser skulle det kunna innebära med detta nya arbetssätt?

Herr talman! Av de rapporter som vi har fått från Länsarbetsnämnden i Stockholm kan utläsas att man räknar med 80 000-100 000 arbetslösa om ett år, och att man just nu ser möjlighet till åtgärder för ca 2 000, utöver vad de här extra pengarna kommer att innebära. Det gör att man blir ganska orolig, speciellt om det handlar om ganska traditionella och otidsenliga utbildningsplatser. Arbetsmarknadsutskottet och därmed riksdagen ställer sig ju bakom uttalandet att det i det internationella perspektivet finns anledning att värna om en fungerande storstadsregion. En fungerande storstadsregionen kan inte ha en massarbetslöshet, med enbart utbildning till exempelvis plåtslagare.

Herr talman! Jag avslutar med att än en gång tacka för svaret. Jag hoppas att riksdag och regering även i framtiden bevakar så att de här myndigherna gör sitt bästa för de arbetslösa människorna.

Herr talman! Det finns ett intressant element i det Georg Andersson säger, nämligen att det finns vissa linjer som inte är bärkraftiga, och som därför läggs ned. Han nämner därefter linjen Vilhelmina-- Jag tycker att det i sammanhanget är värt att notera att Air-Hudiks nedläggning av trafiken ingalunda är ett offer på denna regerings altare när det gäller avreglering av inrikesflyget. Tvärtom, är det ju så, som Georg Andersson säkert vet, att ägarna till detta bolag sögs med i den spekulationsvåg inom fastighetsmarknaden som växte fram under den tid när Georg Andersson och hans parti satt i regeringen. Det är resultatet av misslyckandet på fastighetsmarknaden som har inneburit att Air Hudik AB har gått i konkurs. Det var kanske ett något irrelevant exempel. Som Georg Andersson säger kan vi nu hoppas på att trafiken återupptas inom en snar framtid. Som vi konstaterat vid de uppvaktningar som har ägt rum, finns ett särskilt ansvar för linjen Östersund--Umeå. Jag tycker att det är värt att notera att trafik nu har tagits upp igen. Jag sade också i mitt svar att vi följer detta mycket noggrant inom regeringskansliet. Det finns en grupp som kallas FLOR-gruppen. Där ingår representanter från Kommunikations-, Finans-, Närings och Arbetsmarknadsdepartementen. De följer utvecklingen och skall komma med en samlad redovisning av dessa frågor i budgetpropositionen.
Herr talman! Jag tycker att kommunikationsministern på ett alldeles onödigt sätt söker polemik i denna fråga. Jag har ställt frågan mot bakgrund av att vissa linjer är nödvändiga att upprätthålla. Det går inte på företagsekonomiska grunder. Så har det varit med eller utan avreglering. Före avregleringen fanns som bekant en korssubvention inom Linjeflyg och Jag hade räknat med att man i samband med avregleringen skulle ta till vara Konkurrenskommitténs förslag och skaffa en pott pengar genom en liten avgift. Konkurrenskommittén bedömer att man med 10 kr per flygpassagerare, totalt sett på alla linjer, skulle få tillräckligt med pengar för att klara samhällets insatser för köp av trafik av detta slag. Därmed skulle man avlasta fattiga kommuner den börda det är att punga ut med miljoner för att över huvud taget få flygtrafik.

Herr talman! Jag fann en viss tröst i löftet i svaret om att kommunikationsministern skulle återkomma i budgetpropositionen. Men nu blir jag orolig, när kommunikationsministern avfärdar idén om en avgift för alla flygtrafikanter. Därigenom kunde man ju skaffa sig ekonomiska resurser för att lösa problemet. Jag vet att kommunikationsministern inte kommer att få några resurser budgetvägen. Sådant är läget. Inte kan Mats Odell förhandla sig till nya pengar för det här från finansministern, om han inte ser till att skaffa dem själv genom att ta in den avgift som Då är vi tillbaka till frågan om linjen Östersund-- Umeå, som vi har diskuterat många gånger. Departementet har lovat att följa frågan, att återkomma och försöka hitta lösningar. Nu har vi en otillfredsställande lösning. SAS-Linjeflyg har ett koncept. Det kostar några miljoner.
Herr talman! Arne Jansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att skapa bättre service och bättre information för tågresenärer på Detta innebär bl.a. att SJ självt väljer vilka informationssystem man vill ha.
Kan vi få dem?
Statsmakternas uppgift är i stället att fastställa de övergripande målen för SJ:s verksamhet. Arne Jansson efterfrågar vidare mer konkurrens på järnvägsområdet. I årets budgetproposition anger jag att avsikten är att få till stånd en ökad konkurrens inom järnvägstrafiken. Min målsättning är att järnvägstrafiken skall vara avreglerad senast den 1 januari 1995.

Herr talman! Som jag redovisar i svaret är ansvaret delegerat till trafikverket Statens järnvägar. Jag för en dialog med SJ i olika sammanhang. Men jag har ingen möjlighet att gå in och föreskriva hur Statens järnvägar skall agera. Arne Jansson och jag kan i egenskap av konsumenter, tågresenärer, diskutera sådana här saker med SJ. I sammanhanget vill jag gärna fästa uppmärksamheten på att Statens järnvägar i dag är Europas mest effektiva järnvägsföretag. Det har moderniserats på ett dramatiskt sätt och blivit bättre undan för undan på snart sagt alla områden vad gäller kundservice, information osv. Visst finns det fortfarande saker att åtgärda. Arne Jansson tycker att stationshusen är beklämmande. Jag vill då peka på det mycket omfattande upprustningsprogram för stationer runt omkring i landet som SJ har genomfört och fortfarande håller på att genomföra. Det gör dessa stationer till moderna resecentra med ett mycket rikt utbud av olika servicetjänster.

Herr talman! Maud Björnemalm har frågat arbetsmarknadsministern hur stort anslaget blir till Hällefors kommun av de medel som skall satsas på vägar i skogslänen m.m. Eftersom frågan rör anslag till vägarna har den överlämnats till mig för besvarande. Mot bakgrund av den arbetslöshetssituation som råder har regeringen föreslagit riksdagen att genomföra arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom ett stort antal områden. Ett sådant område är det statliga vägnätet. Dessutom finns det omfattande behov av att vidta underhållsåtgärder på det statliga vägnätet. Ett väl fungerande vägnät medför krav på underhåll och skötsel. Riksdagen beslutade i våras att anvisa 2,2 miljarder kronor för underhållsåtgärder på mindre vägar och järnvägar i syfte att skapa ökad sysselsättning och tillväxt. I regeringens proposition om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin har regeringen föreslagit att ytterligare 1,5 miljarder kronor anvisas för samma syfte. Medlen skall användas för underhållsåtgärder samt investeringar i objekt på länsvägar. I propositionen anges att medlen kommer att ställas till Vägverkets disposition för fördelning på regioner. Vid verkets fördelning skall stor hänsyn tas till arbetslöshetssituationen, och föreslagna objekt skall därför vara sysselsättningsintensiva och kunna sättas i gång snabbt. Under förutsättning att riksdagen beslutar enligt regeringens förslag har Vägverket föreslagit en preliminär fördelning där Hällefors kommun tilldelas ca 10 miljoner kronor.

Herr talman! Det är klart att det kan föranleda en viss besvikelse om man hade förväntat sig att få 1,5 miljarder och nu får 10 miljoner. Jag tror ändå inte att någon vaken lyssnare trodde att 1,5 miljarder skulle gå till just dessa två kommuner. Herr talman! Låt mig i sammanhanget påpeka att sedan denna regering tillträdde har vi gjort den utan jämförelse största satsningen i modern tid på de mindre länsvägarna. Under detta år har, om riksdagen godkänner vårt förslag, 3,5 miljarder kronor satsats på regionalt viktiga mindre länsvägar. Maud Björnemalm frågar hur många sysselsättningstillfällen dessa pengar ger. Det kan jag naturligtvis inte svara på. Man kan ange vissa nyckeltal i sammanhanget. Större investeringsobjekt på vägsidan, som det ju inte är frågan om här, brukar kosta ungefär 1 miljon kronor per manår. Den typ av mindre projekt som det gäller här kostar ungefär hälften per årsarbetskraft. De engagerar också mer lokala entreprenörer och lokal arbetskraft än de riktigt stora projekten, där det kommer stora, kanske t.o.m. internationella företag som entreprenörer. Siffran gäller då de direkt sysselsatta. Sedan brukar man diskutera huruvida siffran skall multipliceras med två eller tre, i och med de sekundära effekter som uppstår för olika företag som får arbeta med service på de maskiner som används osv.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skapa säkra och från miljösynpunkt acceptabla bränsletransporter till Arlanda. Som frågeställaren nämnt finns planer på att transportera flygbränsle via Hargshamn till Arbetet med att finna godtagbara transportlösningar för bränsletransporterna till Arlanda har pågått alltsedan mitten av 1980-talet. Ett flertal olika lösningar har analyserats bl.a. möjligheten att utnyttja Käppalatunneln. Förberedelser för en sådan lösning har redan vidtagits vid Arlanda flygplats. Min principiella inställning är att de intressenter som vill medverka i transporterna av bränsle till Arlanda måste finna den lösning som från olika utgångspunkter är den bästa. Någon sådan lösning har ännu inte presenterats, men jag vet att alternativa förslag diskuteras. Avslutningsvis är det alltså intressenterna som kan ta nödvändiga initiativ i detta läge.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det finns ett positivt anslag i svaret, och det är jag glad för. Men antag, herr kommunikationsminister, att det inträffar en olycka med en stor tankbil på Valhallavägen någon dag framöver. Finns då den beredskap som behövs? Kan kommunikationsministern garantera det? Vem får ytterst ta ansvaret för detta? Det gäller det formella ansvaret, men framför allt det ansvar som man kräver i folkmun vid en sådan olycka. Jag tycker att detta är allvarligt med tanke på miljön och vad olyckan kan innebära för människor. Det är i alla fall ett femtiotal stora tankbilar som varje dag går från Loudden på Även om svaret har en positiv underton är det litet för diffust. Det verkar inte som om kommunikationsministern tar klar ställning, och det skulle jag gärna vilja att han gjorde vid det här tillfället. När kan t.ex. en sådan lösning som kommunikationsministern talar om i svaret komma till stånd? Är det över huvud taget bråttom? Det står inte heller i svaret. Det finns tillfälle att säga det nu i talarstolen. Mer intressant är vad kommunikationsministern föredrar för lösning. Är det bra att forsla flygfotogen med stora bilar, vare sig det är från Norrtälje ner till Arlanda? Det är också en mycket intressant fråga som jag skulle vilja få belyst.

Herr talman! Jag vill ännu en gång upprepa att det egentligen inte är en uppgift för staten att tala om hur man skall transportera bränsle. Om Alf Wennerfors menade allvar med detta, skulle implikationerna på en mängd områden i samhället innebära ett mycket stort statligt ingripande. Jag kan bara redovisa några av de idéer som finns och som diskuteras bland intressenterna. Det är bl.a. pipe line via Käppalatunneln och järnvägseller biltransporter via Hargshamn. Det finns också diskussioner om järnvägstransporter via Arlanda. Detta motsätter sig Märsta kommun, om jag har förstått saken rätt. Man kan även tänka sig ökad införsel via Södertälje eller via Gävle uthamn. Det finns alltså en mängd olika alternativ som prövas och vägs i det här sammanhanget. Staten har i dag ingen aktiv del i detta, utan det är de intressenter som har intresse av att det kommer flygbränsle till Arlanda som har bollen.
Herr talman! Jag är helt klar över att staten naturligtvis inte skall gå in och ordna dessa transporter. Det finns dock ett viktigt och stort ansvar för oss som politiker att se till att det blir något av det hela just av den anledningen att miljön står på spel här. Det kan ju även inträffa olyckor som vi vet kan bli mycket allvarliga. Det är viktigt att politikerna och kanske främst kommunikationsministern i landet tar tag i detta på ett sådant sätt att det verkligen händer något.

Herr talman! Harriet Colliander har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i anledning av SIDA:s informationskampanj. Låt mig till att börja med konstatera att det är riktigt uppfattat att den nyligen igångsatta informationssatsningen som SIDA tagit initiativ till syftar till att skapa förståelse för u-ländernas situation och den roll det svenska biståndet spelar i ansträngningarna att förbättra levnadsförhållandena i dessa länder. Ett annat syfte med kampanjen är att visa att biståndsmedlen förvaltas väl. Utrikesdepartementet har tillsammans med SIDA och de övriga biståndsorganen medverkat i informationssatsningen. Informationskampanjen ligger helt i linje med den informationsverksamhet som reguljärt bedrivs av biståndsmyndigheterna och Utrikesdepartementet. Ett annat exempel på denna typ av verksamhet är de informations och debattdagar som förra våren hölls i Örebro under rubriken ''Biståndet Behövs''. Jag vill även begagna mig av tillfället att erinra om att i SIDA:s instruktion ingår också uppdraget att informera om situationen i u-länderna och om det svenska biståndet. BITS, SAREC och SWEDECORP osv. är på samma sätt skyldiga att informera om sina verksamheter. I regeringen är vi medvetna om att det i Sverige existerar en övervägande positiv syn på biståndet. Majoriteten av det svenska folket är positiv till det internationella utvecklingssamarbete som vi bedriver med ett antal utvecklingsländer. I en period av internationell lågkonjunktur har det tett sig ännu mer motiverat att fullfölja de planer som utarbetades för cirka ett halvår sedan för kampanjen. En jämförelse mellan den standard vi lever på i Sverige med livet för människorna i något av de länder vi bedriver utvecklingssamarbete med, låter sig knappast göra. Därtill är skillnaderna för stora. Att i detta läge, präglat av ökande arbetslöshetssiffror, sjunkande fastighetspriser och stigande antal konkurser, påminna om våra biståndsansträngningar kan förefalla utmanande. Dock tror vi att det mot bakgrund av våra traditioner i fråga om internationell solidaritet är riktigt att tala för en så viktig verksamhet som biståndet, i synnerhet i en tid av ekonomiska svårigheter. Vilka är det som drabbas hårdast av den internationella recessionen, vi svenskar eller invånarna i u-världen? Några åtgärder med anledning av kampanjen utöver att understryka att den sker i samarbete med alla de svenska biståndsmyndigheterna, tänker jag inte vidta. Däremot tycker jag att det är bra att jag fått detta tillfälle att förklara bakgrunden till informationssatsningen om det svenska biståndet.

Herr talman! Det är ju något märkligt att Harriet Colliander siktar in sig så mycket på vad revisorerna har tyckt om SIDA. Kunde det inte räcka med vad det egna partiet Ny demokrati har tyckt? Jag skulle nästan våga säga att med de attacker som Harriet Collianders partikamrater har bestått SIDA och biståndsverksamheten med, har vi ju sett det än mer nödvändigt att gå ut och informera om att verksamheten i mångt och mycket är mycket god. Så är det i de flesta fall. Jag skulle vilja säga att Harriet Colliander nästan har tvingat fram den här typen av informationsverksamhet genom sitt och sitt partis ohemula attackerande av en verksamhet som, när den bedöms av OECD och DAC, får högsta betyg. Men det ligger i Nydemokraternas intresse att tala om SIDA som något eländigt som katten har släpat in i de finaste regeringssalongerna. SIDA gör naturligtvis fel. Det gör Harriet Colliander och jag och våra resp. partier också. Man skall dock inte alltid sikta in sig på det som är felaktigt utan man skall försöka se det som är bra. Det är massor som är bra och som man kan fixera sig vid när det gäller SIDA.

Jag ber debattörerna att respektera de fastställda tidsgränserna.

Herr talman! Jo, men efter den här duellen med Harriet Colliander har jag fått ytterligare anledning att informera om biståndets roll, betydelse och nödvändighet. Det tar naturligtvis resurser. Ingen verksamhet i ett modernt land som Sverige kan leva i tysthet och skugga. Det måste spridas information, och det är detta vi har sysslat med för att upprätthålla biståndsnivån. Om den skall trappas ner i den omfattning som vissa Nydemokrater -- i alla fall -- av och till -- föreslår kommer det att finnas ännu mindre att satsa på de sämst ställda. Den här annonskampanjen gav faktiskt SIDA kontakter. Jag har hört att man fick 250 kontakter. Många beställde material och visade intresse. Man lyckades alltså med kampanjen. Man brände inte bara i väg pengar utan man fick nya kontakter. Jag tror att det här var positivt. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om utförandet av sådana här kampanjer. Det finns det emellertid lika många åsikter om som det finns människor.

Herr talman! Avslutningsvis vill jag tacka för dessa ytterligare upplysningar. Det är viktigt att man från utrikesförvaltningen -- som tidigare tydligen har sumpat frågan -- följer denna fråga. Det som är mest aktuellt är om lagen publiceras i Nicaraguas författningssamling, eftersom den då börjar gälla. I det läget finns det väl anledning för regeringen att ta upp frågan i direkta samtal med den nicaraguanska regeringen för att se till att det läggs fram förslag om förändringar i den nicaraguanska strafflagen.
Herr talman! Låt mig bara säga att jag nog inte kan gå med på att utrikesförvaltningen har sumpat frågan. Jag sade att det var jag själv som inte har gjort mig underkunnig. Det kan ju ha legat på mig och inte på förvaltningen.
Herr talman! Jag sade att utrikesförvaltningen hade ''sumpat'' frågan, eftersom man i sitt förberedelsearbete inte har uppdaterat sig när det gäller vad som har hänt i Nicaragua. I den regeringsförklaring som den borgerliga regeringen avgav förra hösten betonade man frågan om mänskliga rättigheter oerhört mycket. Om den norska utrikesförvaltningen klarar av detta är det märkligt att den svenska inte har gjort det. Jag tycker att ministern skall prata med utrikesministern och utrikesförvaltningens tjänstemän.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig på vilket sätt regeringen avser att medverka till att skapa ett sådant internationellt tryck på regimen i Guatemala att den infriar sina utfästelser att stoppa militärens övergrepp. MR-läget i Guatemala är allvarligt och oroande. En av orsakerna härtill är det nu mer än 30-åriga inbördeskriget, som fortfarande inte har kunnat biläggas. De förhandlingar som nu beklagligtvis för tillfället avstannat påbörjades efter en överenskommelse i Oslo 1990 mellan regeringen och gerillan. En rad punkter står på dagordningen för dessa förhandlingar, varav de viktigaste rör mänskliga rättigheter, arméns roll samt ursprungsbefolkningarnas situation och ställning. Det är en skyldighet för regeringar i varje land att respektera de mänskliga rättigheterna. Det är därmed också den guatemalanska regeringens ansvar att fullt ut förhindra och beivra våldshandlingar samt tillse att strafflösheten upphör. President Serrano har vid olika tillfällen klart uttalat att straffriheten skall upphöra. Den svenska regeringen stödjer, bl.a. genom bidrag till den guatemalanske MR-ombudsmannens fältorienterade verksamhet, denna ambition. Sverige fortsätter också att i övrigt bevaka hur MR läget utvecklas i stort samt hur presidentens uttalanden följs upp i praktiken. Sverige har dessutom under sitt medlemskap i FN:s MR kommission arbetat aktivt för att Guatemala skall behandlas under den dagordningspunkt som tar upp ''kränkningar av de mänskliga rättigheterna'' i enskilda länder. Valet av Rigoberta Menchu till årets fredspristagare är ett erkännande av dem som med fredliga medel kämpar mot förtryck och som värnar de mänskliga rättigheterna. Det är den svenska regeringens förhoppning att fredsprocessen i Guatemala skall påverkas konstruktivt av uppmärksamheten kring fredspriset. Vi hoppas också kunna ta emot fredspristagarinnan på officiell nivå i Sverige i samband med att hon mottar priset i Oslo. Ytterligare ett positvt inslag i utvecklingen i Guatemala är den överenskommelse om flyktingåtervändande som nyligen träffats mellan Överenskommelsen är unik i sitt slag i Centralamerika. Konstruktiva bidrag från såväl de guatemalanska intressenterna som från FN och några ambassader, däribland den svenska, har lett till att överenskommelsen kunnat undertecknas. Det är nu viktigt att den genomförs på avsett sätt och att den respekteras fullt ut av parterna och av övriga inblandade. Den svenska regeringen kommer att nära följa och stödja avtalets genomförande. Överenskommelsen visar att det finns utrymme för ytterligare framsteg inom ramen för fredsprocessen i Guatemala. En hållbar uppgörelse vid förhandlingsbordet mellan regeringen och gerillan skulle påtagligt förbättra läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Sverige kommer att fortsätta att stödja processen. Vi ser tecken på att FN kan komma att spela en roll i själva genomförandet av ett fredsavtal. Erfarenheterna inte minst från El Salvador visar på den opartiska, konstruktiva och positiva roll som FN kan spela i olika faser av en fredsprocess. Viktigt för fredsprocessen i Guatemala är också att Centralamerika i övrigt får en positiv utveckling. Sverige deltar därför aktivt med stöd, inte minst till Nicaragua och El Salvador, för att fredsprocesserna där skall krönas med framgång. En utveckling mot fred, demokrati och en respekt för de mänskliga rättigheterna är målet för vårt politiska och ekonomiska stöd till fredsprocessen i

Herr talman! Det gläder mig att Bertil Måbrink och jag är överens om att allt icke är som det borde vara och att garantier inte existerar, trots att det nu finns möjlighet för 45 000 att återvända. Jag tycker ändå att det finns anledning, vilket också framkom i det som Bertil Måbrink sade, att se en del positiva tecken. Men frågan får inte släppas med detta konstaterande, utan vi måste naturligtvis fortsättningsvis hålla ett tryck på regeringen. Jag kan försäkra att vi tog upp denna fråga också när vi hade besök av Violetta Chamorro. Det har tagits upp av utrikesministern i Djakarta. Som jag nämnde i mitt första svar har Sverige i FN:s MR kommission understrukit nödvändigheten av att man ger situationen i Guatemala, enkelt uttryckt, högsta prioritet. Det finns, som sagt, åtskilligt ytterligare att göra, men Sverige är rejält involverat i arbetet på att också Guatemala i Mellanamerika skall få drägliga förhållanden.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen avser att företa en översyn av biståndsarbetares löner och förmåner. Bertil Måbrink citerar uppgifter från en artikel i tidningen IDAG från den 4 oktober. Enligt denna skulle kostnaderna för SIDA-anställda uppgå till 700 000--1 000 000 kr. Vad som inte klart framgår av artikeln är att dessa siffror avser de totala kostnaderna för det svenska biståndskontoret i Angola dividerat med antalet anställda svenskar på kontoret. I summan ingår löner och lönebikostnader plus andra kostnader som t.ex. För SIDA-tjänstemän som tjänstgör vid biståndskontoren gäller normala statliga löner. Lönerna beskattas i Sverige. Vid sidan om lönerna utgår också vissa utlandsförmåner. Dessa regleras i särskilda avtal som förhandlats fram mellan Statens arbetsgivarverk och de centrala personalorganisationerna. Personal som arbetar för enskilda organisationer har varierande anställningsvillkor. Vissa har s.k. volontärlön, som är låg. Andra har för svensk biståndspersonal mer ''marknadsmässiga'' löner. Dessa löner är normalt sett skattebefriade i Med anledning av tidningsartiklarna i Expressen och IDAG har jag begärt och fått information från SIDA om SIDA:s lönepolitik och kostnader för utlandsstationerad personal. Den information jag fått ger mig ej anledning att företa en översyn av biståndsarbetarnas löner och förmåner.

Herr talman! Jag vill gärna säga att jag tycker att det är bra att dessa frågor ställs. Också jag tycker att det är trist med skallet mot SIDA och dess personal, för SIDA gör i mångt och mycket utomordentliga insatser. Som jag sade tidigare betygsätts SIDA av OECD:s organ DAC och får ett högt betyg. Det är naturligtvis tufft att jobba i en organisation där kritiken är så pass enveten. Inte blir SIDA bättre av dessa attacker. Som svar på den sista frågan, herr talman, vill jag säga att vi är inriktade på en integrering mellan ambassader och biståndskontor för att bättre tillvarata varandras resurser. Jag menar att den integreringen är mycket betydelsefull. Jag tror att den är nödvändig när vi skall skära ner, och man är från båda håll inriktad på att göra något positivt av den. Det pågår en utredning, som skall lägga fram sitt resultat den 15 december. Jag tror faktiskt att den kommer att hjälpa oss åtskilligt när det gäller att strama upp och kanske också delvis strukturera om vår biståndsgivning. Vad gäller lönerna är det viktigt att det inte bara gäller dem som är utskickade från SIDA eller från någon av de andra myndigheterna, utan samma avtal och förmåner gäller för dem som är utskickade från UD över huvud taget. Vi kan inte ha någon diskrepans mellan dem som är anställda på biståndskontoret och dem som är anställda på ambassaden. Det är viktigt för mig att få understryka att det förhållandet att lönerna blir så höga beror på att man räknar in bostad, fri skolgång för barnen, fri läkarvård, ersättning för tandläkarkostnader, semesterhemresa, av och till fördyrade levnadsomkostnader och ersättning för make eller maka, som utgår om vederbörande inte har egen inkomst. Det är inte rim och reson i att, som tidningarna gör, bunta ihop allt detta och kalla det lön. Det är naturligtvis mer än så. Det kostar för människor att lämna bostad och bohag här och att resa ut till ett u-land för att göra en insats där.
Herr talman! Riksdagens revisorer gjorde ingen värdering, som tidningen IDAG påstod. Det är en orättvis beskyllning. De redovisade bara det faktiska läget. Jag tycker att också detta skall föras till protokollet. Både UD:s ambassadpersonal och SIDA:s personal belastar biståndsbudgeten. Man räknade fram vad den här personalen i genomsnitt kostar per år, och man kom då fram till 1 miljon kronor. Jag menar att det här är en orättvisa gentemot SIDA. Det här bör klargöras och renodlas på ett bättre sätt. Genomsnittligt kommer SIDA-lönerna då kanske inte upp till de här siffrorna utan ned på en helt annan nivå. Det är såvitt jag förstår stor skillnad mellan UD:s ambassadpersonals och den anställda Konsulterna är ett annat problem.
Herr talman! Jo, jag menar att de är desamma. De har samma avtal, och förmånerna är desamma för samma kategorier av arbetstagare. Om man på SIDA eller på något annat håll anställer en civilingenjör, skall vederbörande ha lön och ytterligare till det de omkostnader som det medför att ta en arbetsuppgift i Afrika, Asien eller Jag tror egentligen inte att svenska folket har så förfärligt svårt att förstå detta. När det presenteras som om hela miljonen vore lön är det klart att folk reagerar. Men så är det alltså inte. När det sedan gäller konsulterna är det naturligtvis så att de kan irritera folk. Men då är det mycket viktigt att säga att SIDA från näringslivet, organisationer, Riksbanken, universitet och högskolor, lantmäteri osv. naturligtvis köper konsultuppdrag därför att man inte kan hålla sig med all expertis själv. Kan man bringa ner de kostnaderna vore mycket vunnet. Men jag tror att det är svårt.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig huruvida regeringen avser anslå katastrofbistånd till Vietnam med anledning av de svåra översvämningar som inträffat i de centrala delarna av landet i början av oktober i år. Nyligen hemkommen från ett besök i Vietnam, vill jag säga att jag imponeras av de insatser som görs för att förändra det ekonomiska systemet i marknadsekonomisk riktning. Det svenska biståndet förefaller härvidlag utgöra ett effektivt stöd. De översvämningar som föranlett Bertil Måbrinks fråga inträffade alldeles innan mitt besök i Vietnam. Hösttyfonernas härjningar har i år uppenbarligen varit vida allvarligare än under normala år. Avsevärd materiell skadegörelse tillsammans med dödsoffer bland människor och djur har konstaterats. Regeringen är väl medveten om det mänskliga lidande som överallt omger oss, och som vi alla ständigt påminns om, i form av katastrofer, antingen orsakade av naturens egna nycker eller av människan själv. Viljan att hjälpa finns naturligtvis. Men hjälpbehoven är för närvarande mycket stora, vilket nödvändigtvis sätter gränser för vårt engagemang. I Vietnams fall utgår för närvarande redan ett icke obetydligt katastrofbistånd. Stödet ägnas huvudsakligen FN:s flyktingkommissaries och Diakonias aktiviteter i Vietnam. För 1992 beräknas detta stöd att uppgå till ca 15 miljoner kronor. Ännu har vi inte nåtts av någon internationell appell i det aktuella fallet. Då en sådan föreligger kommer den att behandlas på vederbörligt sätt. Härvid kommer dessa behov naturligtvis att vägas mot andra trängande behov av katastrofhjälp. Mot bakgrund av dessa omständigheter ser jag mig förhindrad att nu göra någon utfästelse om ytterligare bidrag till katastrofoffer i Vietnam.

Herr talman! Det som biståndsministern nu kompletterar med är viktigt. Det kom en ILO rapport i somras som visar på att det finns hundratals miljoner barnarbetare i världen. Det finns minst 6--7 miljoner i Asien, 12 miljoner i Nigeria och i vissa länder i Latinamerika 26 miljoner barn, som tvingas ut i hårt arbete. Det är inte fråga om att vara hemma på bondgården, litet pittoreskt. Det handlar om helt andra saker -- Det har kommit ett förslag om märkning av varor som kommer från länder som inte har barnarbetare, för att stävja barnarbete med framställning av exportvaror. Vad säger biståndsministern om ett sådant förslag? Är det realistiskt? Går det att kontrollera?
Herr talman! Det är bedrövligt att vi har den situation vi har världen över, med många barnarbetare som får växa upp under helt oacceptabla och odrägliga förhållanden. Många av dem når aldrig ens ungdomsåren, därför att de slits ner, förstörs både fysiskt och psykiskt på grund av de arbetsinsatser som krävs av dem. Dess värre finns det i en del länder världen över en inställning till barn, till medmänniskan, som vi känner ett väldigt främlingskap inför. Vi skall också känna ett stort främlingskap inför den. Denna relativistiska inställning till medmänniskan finns där, och det är i synnerhet kvinnor och barn som drabbas. Den inställningen finns av tradition och av religion. Det är därför utomordentligt viktigt att i tid och otid understryka FN:s konventioner, som man har ratificerat och sagt sig vilja acceptera.

Herr talman! Detta är det sista jag skall säga. Tiden rinner i väg här. Jag tackar för detta. Jag tror att det är mycket viktigt att vi har den här barnkonventionen uppe kontinuerligt. Av svaret har jag förstått att regeringen är aktiv på det här området. Det gäller naturligtvis att vi alla är aktiva. När vi är ute i världen som riksdagsledamöter och politiker är det vår uppgift att ha tummen i ögat på de representanter vi träffar för de länder där det bevisligen begås sådana brott. Då tror jag att vi kan åstadkomma en hel del fram till år 2000.

Herr talman! I detta betänkande har det bildats en ohelig allians mellan socialdemokrater och nydemokrater. Jag kallar den ohelig, inte därför att det ansvariga statsrådet, kommunikationsministern, tillhör Kds, utan därför att det inte tillhör vanligheterna att socialdemokraterna gör upp med nydemokraterna i en fråga. Den kan också kallas ohelig därför att en av parterna, Ny demokrati, har gått till val på parollen att minska byråkratin. Dessvärre innebär majoritetens ställningstagande i detta ärende att man, utan egentlig orsak, vill öka utredningsarbetet i Sverige. Man kan då fråga sig om inte ett av partierna egentligen borde byta namn till ''Ny byråkrati''. Herr talman! De fyra regeringspartierna är reservanter till detta betänkande. Majoriteten har nämligen fastnat för att ge regeringen i uppdrag att göra en utredning om taxinäringen. Orsakerna till detta är att man anser att den avreglerade taxinäringen har medfört nackdelar på vissa områden. Och visst är det så! Det förekommer fusk och oegentligheter i branschen. Det skall givetvis åtgärdas och ställas till rätta. En förutsättning för en fri konkurrens är att alla parter får konkurrera på lika villkor. Sammanfattningsvis har dock avregleringen av taxitrafiken slagit väl ut. Marknaden -- taxiföretagen och förarna -- har tvingats anpassa sig till kundernas önskemål. Förmodligen har vi ännu inte sett hela vidden av de positiva effekter som kan komma av avregleringen. Det var väntat att taxinäringens avregelring skulle medföra vissa problem. Så blir det alltid när man skall avreglera något som varit reglerat under en mycket lång tid. Bl.a. har Statens pris och konkurrensverk helt riktigt framhållit att det kan ta relativt lång tid från det att en sedan länge reglerad marknad släpps fri till dess konkurrensen fungerar fullt ut. Herr talman! Taxi har nu avreglerats. Det finns därför ett svenskt ord som riskerar att hamna utanför Svenska akademiens ordlista, och ordet är ''dröj''. Tidigare var det ordet vanligt förekommande, inte minst för dem som ringde efter en taxi. ''Taxi var god dröj'' var det budskap som många mötte när de ville ha en taxi. I dag kan nog det uttrycket hänföras till kategorin ''utrotningshotade telefonmeddelanden'', och det är bra! Det är en effekt av den avreglering av taxiverksamheten som riksdagen fattade beslut om 1988, och som trädde i kraft 1 juli 1990. Det kan vara på sin plats att nämna att vi i Sverige inte är ensamma om att gå denna väg. Vi avreglerade faktiskt vår taxinäring efter det att den avreglerats i det numera ickeexisterande Sovjetunionen. Vad har då hänt efter avregleringen, sommaren 1990? Till en början steg naturligtvis priserna innan marknaden hade stabiliserat sig och nyetableringen tagit verklig fart. Antalet taxibilar steg därefter markant, varför man tämligen snart kunde registrera en klar höjning av servicenivån. Plötsligt gick det att få en taxi när man ville ha den, dit man ville ha den. Det blev också enklare att få en bil direkt på gatan. Men det finns många andra positiva effekter som avregleringen har medfört. Ett uttryck som troligen kommer att leta sig in i Svenska akademiens ordlista med tiden är begreppet ''tjejtaxa'', där taxan för tjejer hos vissa taxiföretag är lägre än för oss män. Ett annat nytt uttryck är ''fast pris''. Den normale kunden väljer ett fast pris när det är mycket trafik och risk för köer, men väljer annars att låta taxametern bestämma priset. Det har också växt fram andra erbjudanden om zonpristaxor m.m. Sammantaget har det presenterats en mängd olika nya inriktningar när det gäller service och specialerbjudanden. Innovationen och påhittigheten är stor. Själv väntar jag med spänning på specialerbjudanden för yngre moderata riksdagsmän i trafikutskottet. Problemen med de s.k. svarttaxibilarna -- vilka vi alla känner till -- dvs. privatbilar som körde taxi svart, har minskat efter avregleringen. Jag tror att vi alla säkert minns många av de otrevliga händelser som den verksamheten förde med sig. Vi ser nu en utveckling mot att det kontinuerligt sker en självsanering av taxibranschen. Det senaste exemplet är att många taxiföretag kommer att samarbeta för att få en speciell kundorienterad profil, där man har för avsikt att frivilligt bilda vad man kallar kvalitetstaxiföretag. Tanken är bl.a. att man kommer att erbjuda speciella, helt frivilliga, beställningscentraler där de som ansluts skall ha en speciell legitimation och ha genomgått speciell utbildning, och där kunderna skall kunna vända sig till en speciell reklamationsnämnd och där varje bil skall vara utrustad med en symbol om detta i framrutan. Jag tror att alla partier i utskottet och alla i denna kammare är överens om att man behöver komma ifrån de oegentligheter som trots allt finns inom taxinäringen. Vad vi inte är överens om är hur vi formellt skall hantera det. Dessvärre tycker jag att den nuvarande utskottsmajoriteten i viss mån slår in öppna dörrar när de kräver att regeringen skall sätta i gång med en ny utredning av taxinäringen. Det står ju helt klart uttryckt i propositionen att regeringen har insett att det finns anledning att ytterligare skärpa bl.a. lämplighetsprövningen och den uppföljande kontrollen av lämpligheten. Statsrådet, kommunikationsministern, påtalar också att informationsutbytet mellan skattemyndigheterna och länsstyrelserna måste förbättras. Regeringen aviserar att informationen från taxis sida om gällande taxor också måste förbättras. Eftersom regeringen och kommunikationsministern aviserar en skärpning på dessa punkter finns det enligt vår mening ingen anledning att ta något ytterligare initiativ från riksdagens sida. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen till detta betänkande. Jag vill nu ta tillfället i akt att ställa några frågor till utskottsmajoritetens talesman eller talesmän. I utskottets betänkande kräver majoriteten att regeringen skall utreda i stort sett samma frågor där regeringen redan har aviserat skärpta krav. Är det som utskottsmajoriteten nu gör inte att hårdra frågan och egentligen slå in öppna dörrar? En utredning, med förslag till riksdagen för hantering i trafikutskottet och beslut i denna kammare, riskerar att få till följd att det går onödigt lång tid innan man kommer till rätta med de problem som finns. Detta var den ena frågan. Min andra fråga gäller det särskilda yttrande där socialdemokraterna aviserat att man mycket väl kan tänka sig att återgå till den tidigare regleringen med krav på obligatorium för alla taxiföretag att tillhöra en beställningscentral. Denna reglering var ju en av huvudingredienserna i den tidigare tröga och byråkratiska taxiverksamheten. Vill verkligen socialdemokraterna att vi återgår till ''taxi var god dröj''-epoken? Slutligen en fråga till Ny demokrati. Jag kan inte påminna mig att Ny demokrati gick till val på budskpat om ''ny byråkrati'', vilket detta förslag innebär. Beslutsprocessen försenas. Man skall tillsätta nya utredningar, och jag vet inte allt. Varför agerar ni nu så att ytterligare regleringar kommer till stånd, en försening av nödvändiga beslut sker, och en ny utredning tillsätts?

Herr talman! Många av de trafikpolitiska frågor som vi debatterar här i kammaren härrör från det stora trafikpolitiska beslut som riksdagen fattade 1988. Så är också fallet med avregleringen av taxi. Den utvärdering som skulle göras enligt den trafikpolitiska proposition som den socialdemokratiska regeringen lade fram är nu en del av den budgetproposition som den nuvarande regeringen lade fram i januari månad i år. I denna står det att läsa att avregleringen har gått bra. Tillgången på bilar har ökat. Jag vill då inom parentes säga att det bl.a. var bristen på taxibilar som var en av orsakerna till att något måste göras inom branschen. Det sägs också att taxiverksamheten fungerar i de mellanstora och mindre städerna. Det gör den också på landsbygden, tack vare att kommuner och trafikhuvudmän har handlat upp trafiken i stor utsträckning. Taxiverksamheten fungerar med andra ord bra enligt utvärderingen, bortsett från att priserna kanske har stigit ganska kraftigt i vissa fall. Men att stanna vid detta konstaterande vore detsamma som att säga att jag inte har tagit del av regeringsförslaget och utvärderingen. Då skulle det kanske också konstateras att jag över huvud tagit inte har tagit del av vad massmedia har sagt om taxiverksamheten det senaste året. Det är ju bara så att taxibranschen framför allt i Stockholms-, Göteborgs och Malmöområdet har hamnat i en stor kris, i synnerhet i en lönsamhetskris. Att taxiförarna då går ut och uppmanar till bojkott av taxiåkandet under en dag, som de gjorde i går, kan ju vara förståeligt. Är det att jobba i en acceptabel verksamhet när man som taxiförare jobbar i en bransch där man avlönas efter procent på inkört kapital, där det inte finns kollektivavtal sedan över ett år tillbaka och där man inte vet hur långt ett arbetspass blir? Det gäller i synnerhet nu när vi vet att seriösa taxiåkare är på väg att slås ut av lycksökare inom branschen. Det är lycksökare som både använder sig av olagliga metoder och till bristningsgränsen utnyttjar gällande lagstiftning, om man skall tro allt som sägs i massmedia om hur taxi fungerar i storstäderna. Kommunikationsministern kommenterar något av detta i den här delen av budgetpropositionen. Han pekar på vikten av att länsstyrelserna följer upp effekterna av t.ex. det stora antalet konkurser inom branschen och angelägenheten av ett närmare samarbete mellan länstyrelser och skattemyndigheter. Det nämns också att TSV har ett utredningsuppdrag för att följa upp eventuellt fusk med plombering av taxametrar. Vi socialdemokrater anser att det inte räcker med detta uppföljande för att komma till rätta med olustiga situationer inom taxibranschen i våra storstäder. Vi grundar det bl.a. på det som länsstyrelsen i Stockholm, och i synnerhet dess ordförande landshövdingen Ulf Adelsohn, har gjort. De har lagt ner åtskilliga timmar för att komma till rätta med problemet inom taxi här i Vi grundar det också på uppgifter om att myndigheterna har svårigheter att rent rättsligt komma till rätta med påstått fusk och olaglig verksamhet. Det är dessutom vår uppfattning att något måste göras för att rätta till missförhållandena inom taxinäringen, eftersom branschens arbetsgivare och arbetstagare samt fackliga företrädare har vänt sig till oss i utskottsgruppen och bett oss försöka ta initiativ i den här frågan. Detta har vi socialdemokrater tagit fasta på. Därför har utskottsmajoriteten kommit fram till att en sanering av taxinäringen är nödvändig. Den är nödvändig nu för att vi skall kunna åka taxi till en rimlig kostnad. Länsstyrelserna måste få de redskap de behöver för att röja upp i den här taxidjungeln. Gällande lagstiftning på det här området måste följas av alla myndigheter. Då kräver det kanske skärpningar av vissa regler, utan att vi för den skull skall gå tillbaka till den tidigare helt reglerade taximarknaden. Vi föreslår, och vi föreslog inför utskottsbehandlingen, att regeringen snabbt skall se över vad en skärpning av lagstiftningen på de punkter som jag strax skall återkomma till, kan få för följder för taxibranschen. Vi socialdemokrater föreslår inte att detta obönhörligen skall införas. Vi ber att regeringen återkommer med vad som händer om vi får en skärpning på följande punkter. Det skall vara krav på ett trafiktillstånd till varje bil, i stället för som nu när det finns ett trafiktillstånd för varje bolag. Vi vill också att reglerna för lönegarantin skall ses över så att de inte går att missbruka. Vi anser också att taxiföretag som har stora skulder till samhället bör förlora trafiktillståndet. Regeringen bör se över detta. Den bör också se över om länstyrelserna vid tillståndsprövningen har tillgång till t.ex. Riksskatteverkets datalistor. Vi vill också att rutinerna när man ger ut och tar tillbaka de gula taxiskyltarna samt när man godkänner taxametrarna på taxibilarna skall ses över. Jan Sandberg sade tidigare att ordet dröj hade kommit bort ur taxivokabulären. Det är mycket möjligt eftersom det finns gott om taxibilar. Men däremot har det kommit in ett annat ord som rimmar bra på dröj, och som vi i Värmland mycket väl vet vad det betyder. Det är ordet smörj. Jan Sandberg vet säkert vad det betyder att få smörj. Detta har nu kommit in i taxiverksamheten. Seriösa åkare får smörj av oseriösa åkare. T.o.m. kunder får smörj av oseriösa åkare. Det är dags att något görs åt taxibranschen, och det måste ske ganska snabbt. Om man skall tro allt som sägs i massmedia är t.o.m. de borgerliga ledamöterna i trafikutskottet relativt missnöjda med vår kommunikationsminister. Allting går så sakta i kommunikationsdepartementet har de borgerliga sagt. Det är därför vi socialdemokrater nu vill föreslå att vi snabbt utreder vad som händer, så att vi kan få tillbaka det till kammaren. Då kan vi få ordning på taxiverksamheten. Vi tycker att man kan få en bättre ordning inom taxibranschen med dessa förslag. Med dessa förslag tillfredsställer vi också ett par motioner som finns, bl.a. en från Vänsterpartiet och en från Socialdemokraterna. Vi skulle dock ha velat gå litet längre på grund av att branschens arbetsgivare och fackförbund har skrivit till oss. De vill egentligen också införa ett obligatorium för alla taxiföretag att tillhöra en beställningscentral. Vi skriver detta i ett särskilt yttrande till betänkandet. Men eftersom detta också finns med i det brev som branschen har skickat till regeringen, förutsätter jag att regeringen ser över även den punkten. Då först får vi kanske ett komplett underlag för att ta ställning till om det behövs ytterligare skärpningar i lagen om taxiverksamhet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande TU1 och avslag på reservationen.